Herr talman! När jag nu skall kommentera jordbruksutskottets betänkande och folkpartiets reservationer om fjällskogarna kan det ske med ett konstaterande av att betänkandet, vars grundtext alla partier står bakom, visar större hänsynstagande till bevarandefrågorna än tidigare. Från folkpartiets sida menar vi att utskottet borde ha gått längre och gett naturvården och rennäringen vetorätt i avvaktan på en säkerställandeplan, i första hand gällande områden som är i statens ägo. När riksdagens revisorer för ett par år sedan slog larm om gjorda och planerade avverkningar i fjällskogarna reserverade sig folkpartiets representanter. Vi ville redan då ha ett beslut som innebar att inga avverkningar som rennäringen och naturvården motsätter sig skulle få göras. Den vetorätten skulle gälla tills en säkerställandeplan hade upprättats. Någon sådan säkerställandeplan finns ännu inte, och därför har vi reserverat oss. Jag yrkar bifall till reservation 2. Nu är det så, herr talman, att utskottets skrivning egentligen inte innebär något nytt, förutom skärpta motiveringar. I stort sett — jag säger i stort sett, eftersom det finns mindre förändringar — innebär det ställningstagande som majoriteten förordar att beslutsgången skall vara densamma som tidigare. Det har vid utskottets behandling framkommit att nuvarande lagstiftning inte ger möjligheter att gå längre. Folkpartiets partimotioner, där vi vill att naturvårdens och samernas intressen skall få en starkare ställning, har avslagits av riksdagen tidigare. Vi har diskuterat de frågorna förr, och jag återkommer inte till dem i dag. Det blir alltså även i fortsättningen ett samrådsförfarande, där rennäringen och naturvården inte är likaberättigade parter. Besluten ligger hos skogs myndigheterna och länsstyrelsen. Varför menar vi då i folkpartiet att vetorätt skall finnas i avvaktan på en säkerställandeplan? Jo, det är därför att ett stort utredningsoch inventeringsarbete har slutförts inom flera områden. Jag vill räkna upp dem: Det är inventeringen av urskogsartad fjällnära barrskog. Det är hänglavsinventeringen, som skall följas av en beräkning av kvantiteterna hänglav. Det är markanvändningsplaner i de fjällnära skogarna. Det är slutligen fjällutredningen. Vi menar att en sammanvägning av de här utredningarna måste göras. Till denna bör fogas de rön som kommer från den pågående forskningen. Det måste vara regeringens uppdrag att sammanföra alla de här utredningarna till ett åtgärdsprogram, som vi kallar säkerställandeprogram. Vi menar att ett sådant program är den bästa möjligheten att skydda de oersättliga skogarna för framtiden. Det har i debatten om fjällskogarna talats om ett moratorium. Man kan säga att folkpartiets förslag avser en form av moratorium, där dock de områden som alla intressenter är överens om kan avverkas är undantagna. Eftersom utredningarna är slutförda borde en sådan här utvärdering kunna göras inom rimlig tid. Självfallet skulle säkerställandeprogrammet också innebära en avvägning mellan olika intressen. Rennäringen är helt beroende av hänglavarna, och naturvården har haft stora svårigheter att hävda sig. När jag lyssnade på Hans Wachtmeisters engagerade anförande fann jag att han, med de synpunkter han framförde, rimligen borde kunna ansluta sig till vår reservation, som tar upp de ställningstaganden som han ville förorda. Vi har också reserverat oss för att de områden som naturvårdsverket och domänverket kommit överens om att skydda måste få permanent skydd, exempelvis genom att de överförs till naturvårdsfonden. Som jag ser det borde utskottets ställningstagande kunna tolkas så att fjällskogen i stort sett skall bevaras som resurs för naturvård och rennäring. De avverkningar som kan komma att göras måste anses som undantag, med beaktande av det huvudsakliga syftet med markanvändningen i områdena. En typ av avverkning som kan förekomma är också, enligt folkpartiets mening, den småskaliga verksamhet som även tidigare har bedrivits av enskilda skogsbrukare. De möjligheterna bör dessutom förbättras på det sätt som redovisas i reservation 3, som jag också yrkar bifall till. Domänverket bör genom försäljning eller långtidsarrenden upplåta mark till sådana skogsbrukare. De här skogsbrukarna bör ha större möjligheter att gå varsamt fram. På så sätt skapas dessutom arbetsmöjligheter för ortsbefolkningen samtidigt som de krav som naturvården och rennäringen ställer tryggas på ett bättre sätt. Samerna borde också ingå i den grupp som genom ägande kan få disponera lämpliga arealer i området. Den här handlingslinjen skulle, som det står i reservation 3, kunna leda till en mer utbredd användning av sådana småskaliga skogsskötselmetoder som är bättre anpassade till förhållandena i de fjällnära skogsområdena. Herr talman! Är nu hotet mot de fjällnära skogarna avvärjt? Framtiden får visa om så är fallet. Från folkpartiets sida är vi inte övertygade om detta. Domänverket har visat ökat intresse för bevarandefrågorna — det kan konstateras. Samtidigt finns det, enligt information som vi har fått, stora arbetsuppgifter i samband med eftersatt gallring, och det bör medföra att sysselsättningen kan klaras. Det har i debatten sagts att inlandssågarna skulle bli utan arbete om avverkningar inte får göras i fjällskogarna. Det har dock framkommit att 90 96 av det virke som avverkas går till sågar utanför området. Det borde gå att styra timmer till inlandssågarna. Jag tror, herr talman, att det finns risk för att trycket kommer att kvarstå för genomförande av kortsiktiga avverkningar. Inte minst visar de skrivelser vi riksdagsledamöter fått från fackliga organisationer det. Eftersom beslutsgångarna trots ställningstagande för bättre samrådsförfarande än tidigare är desamma kommer det, det är jag övertygad om, att bli fortsatta diskussioner om avverkningar. Det kommer också att gälla byggandet av skogsbilvägar och frågor som hör samman med avverkningar inom känsliga områden. Det radikala ställningstagandet hade därför varit om representanterna för de andra partierna också ställt sig bakom folkpartiets yrkande om säkerställandeprogram. Det ställningstagandet har vi tyvärr blivit ensamma om. Vi kommer att fortsätta att driva våra synpunkter om skydd för fjällskogarna.

Herr talman! Inledningsvis vill jag framhålla två saker, och det gör jag för att förekomma eventuella misstolkningar av mitt anförande. För det första är utskottets ställningstagande och skrivningar en framgång för naturvården och rennäringen.

För det andra har jag anslutit mig till utskottets skrivning utom vad gäller det avsnitt som redovisas i reservation nr 1. Jag vill redan nu fastslå detta eftersom jag i mitt anförande inte kommer att uppehålla mig vid vad utskottet anför. Min huvudsakliga invändning mot utskottets behandling av motionerna om de fjällnära skogarna och det ställningstagande som har gjorts är att åtgärderna inte är tillräckliga. Vad som ytterligare borde ha gjorts finns redovisat i ett särskilt yttrande från mig. Herr talman! De skogsområden som vi i dag diskuterar ingår i ett område som benämns som Europas sista vildmark. Sverige brukar ju med kraft agera internationellt när det gäller att skydda värdefull natur, så därför är det ur såväl nationellt som internationellt perspektiv av stor betydelse vilket ansvar vi tar för det här området. Om man nu skall försöka göra en grov sammanfattning av konfliktorsakerna i det här området så skulle de enligt min mening vara följande: Å ena sidan finns skogsbruket samt skogsindustrin där behovet av virkesråvara samt arbetstillfällen i sysselsättningssvaga regioner är det starka argumentet. Enligt min mening har råvaran till industrin den största betydelsen. Själva avverkningsarbetet ger inte så många arbetstillfällen eftersom arbetet är starkt mekaniserat och utomregionala och även utländska intressen ibland anlitas. Å andra sidan anser samerna att gruppens näring och kultur hotas genom en fortsatt exploatering av dessa skogar. Här finns också naturvårdens anspråk på orörda marker. Dessutom är dessa skogar ovärderliga som referensområden för den vetenskapliga forskningen. Ett annat intresse är värdet för turismoch friluftsliv och deras möjligheter att utvecklas. Min huvudsakliga invändning är alltså, att beslutsunderlaget i dag är otillräckligt för att vi skall kunna ta ställning till hur vi skall disponera över dessa skogsområden ur markanvändningssynpunkt. Enligt min mening finns det många och stora frågetecken i den här frågan som hade behövt rätas ut, om man vill komma fram till ett ställningstagande som vilar på så säkra grunder som nu är möjliga att uppnå. Jag vill också i det här sammanhanget understryka att ett sådant beslutsunderlag är möjligt att få utan nämnvärda hinder för skogsbruk och skogsindustri. Jag har i mitt särskilda yttrande gett min syn på hur detta skulle kunna göras, men jag är självfallet beredd att diskutera även andra alternativ. Utskottet har dock inte haft det intresset eller den viljeinriktningen. Vad borde då undersökas ytterligare? Till att börja med anser samerna att deras näring och kultur hotas genom en fortsatt exploatering av dessa skogar. De menar att det i dag inte finns någon annan verksamhet som genom sin inriktning och omfattning påverkar de samiska näringarna i negativ riktning som skogsbruket gör — och då framför allt storskogsbruket. De menar att man nu börjar närma sig den punkt där ytterligare avverkning direkt påverkar förutsättningarna att bedriva de samiska näringarna. Jag tror att det kan vara på sin plats att erinra kammarens ledamöter om vad som sägs i rennäringslagen om rennäringens åretruntmarker. Där sägs att man inom åretruntmarkerna inte får ändra användningen av marken på sätt som medför avsevärd olägenhet för renskötseln. Det underlag som behövs för bedömanden i denna fråga, anser jag helt saknas. Vad har redan företagna ingrepp i rennäringens åretruntmarker haft för verkan och vad kommer den fortsatta verksamheten att innebära för rennäringen? Att det här är en fråga som inte får nonchaleras borde stå helt klart. I vinter har man redan tvingats börja stödutforda renarna, eftersom skare och is förhindrar renarna att nå markens mossa och lava. Här har minskningen av de träbärande lavarna i vinterbeteslandet säkert gjort sitt till för att stödutfordring måste tillgripas. Jag tror att man mycket grundligt måste utreda rennäringen och dess villkor. Vi kanske då ställs inför den mycket svåra frågan om vi skall ha en rennäring eller inte, men det skulle vara ett ärligare ställningstagande att göra detta än att försöka komma undan med skrivningar om samråd och hänsyn. Ett annat intresse som tyvärr har uppmärksammats för litet i debatten är värdet för turism och friluftsliv. Från många håll hävdas att det nationalekonomiska utbytet skulle bli avsevärt om dessa skogar bevaras och utnyttjas för att locka fler turister till Sverige och till det här området. Helt klart är att mycket kan göras för att utveckla turistnäringen här. Jag vet att företrädare för turistnäringen anser att det borde satsas ordentligt för att bl.a. locka utländska turister till det som anses som Europas sista vildmark. Det saknas fullständigt undersökningar om vad turism skulle betyda bl.a. i fråga om arbetstillfällen men även ur andra aspekter. Man måste också mer systematiskt undersöka behoven av orörda marker ur bevarandesynpunkt. Vidare måste man klarlägga behovet och omfattningen av områden för den vetenskapliga forskningen. Herr talman! Jag övergår nu till att beröra skogsbrukets villkor i dessa områden. En mycket omtalad gräns i detta sammanhang är den s.k. skogsodlingsgränsen. Bakgrunden till införandet av denna gräns är att domänstyrelsen år 1952 beslöt ”att de klimatiskt och ekonomiskt svagaste markerna skola avskiljas genom en s.k. skogsodlingsgräns, ovanför vilken särskilda bestämmelser skola gälla”. Redan när skogsodlingsgränsen drogs upp förutsattes att den på sikt skulle kunna flyttas upp när kunskaperna om skogens förnyelse i klimatiskt svåra lägen ökat genom forskning. Dagens debatt här i riksdagen, och även den diskussion som i olika sammanhang förts under senare tid i vårt land, föranleds av att skogsmark ovanför den s.k. skogsodlingsgränsen indelats för skogbruk. Ett annat resultat av den debatt som förts, och även av den opinion som bildats mot avverkning av dessa skogar, blev att domänverket inbjöd ett antal forskare att besöka de indelade skogarna för att där studera de faktiska föryngringsmöjligheterna. Detta skedde några dagar under sommaren 1984, och ett 25-tal objekt besöktes. Forskarna avlämnade en rappport under titeln Skogsföryngring i fjällnära skogar, och jag vill här något beröra denna rapport. Forskarna betonar att rapporten koncentreras till frågor rörande skogsföryngring, medan övriga aspekter — såsom virkesbehov, arbetstillfällen, rennäring, naturvård, turism, etc., som också är viktiga frågor i fjällnära skogar — helt utelämnas eller kommenteras mycket kortfattat. Rent allmänt genomsyras rapporten av en restriktiv syn på möjligheterna att i dessa områden bedriva skogsbruk. Brist på forskning liksom tveksamhet i stort när det gäller skogsbruk i dessa områden betonas. Detta torde vara anledning till följande något oprecisa mening i rapporten. ”Vi anser dock att det bör vara möjligt att få ny skog på huvuddelen av de för skogsbruk indelade områden vi besökt.” Redan inledningsvis sägs det om kunskaperna om skogens förnyelse i klimatiskt svåra lägen att en sådan forskning inte kommit till stånd i önskvärd omfattning. Man säger bl.a. följande: ”De fjällnära skogarnas yta, och i än högre grad deras produktionspotential, utgör en marginell del av svenskt skogsbruk. Detta förklarar varför de problem som gäller såväl skogens produktion som föryngring i dessa områden i så ringa grad tagits upp inom skoglig forskning. Även vid undervisning på skogliga utbildningslinjer behandlas de fjällnära skogarna kortfattat.” När det gäller skogsförnyelse i fjällnära lägen vill jag citera ytterligare några slutsatser som forskarna drar. ”Det bör emellertid betonas, att i höjdlägen just de mest västliga granskogarna, särskilt de i sluttningar växande, är synnerligen svårföryngrade efter kalavverkning.” Min kommentar till detta är att detta visar hur svårt det är att bedöma möjligheterna att få fram ny skog efter avverkning. Forskarna fortsätter: ”Otvivelaktigt finns det en biologisk gräns där skogsodling och naturlig föryngring med de trädslag som vi i dag arbetar med är orealistiskt. När man arbetar med föryngring så nära skogsgränsen och tundran som vi gör i vårt land måste man ha en på vetenskapliga och praktiska erfarenheter vettigt avvägd buffertzon till befintlig skogsgräns. Att enbart utgå från en viss vertikal nivå under befintlig skogsgräns, där avverkning borde tillåtas, är av olika skäl knappast realistiskt. En mer biologiskt anpassad gräns där olika biologiska indikatorer utnyttjas vore att föredra.

Arbetet måste därför ofta göras om eller kompletteras. Risken för sådana bakslag ökar starkt när man skall förnya skogen i områden som är så marginella för våra skogsträd som de fjällnära skogarna. Det är viktigt att komma ihåg att klimatet här kan variera betydligt mellan år och mellan perioder. Skogsföryngringarna kan också drabbas av skadegörare. Därför är osäkerheten stor vid skogsförnyelse i dessa områden. Vi anser dock att det bör vara möjligt att få ny skog på huvuddelen av de för skogsbruk indelade områden ovan tidigare SO-gräns som vi besökt. Men vi vill betona att det då ställs höga krav på de åtgärder som vidtas för att skapa denna nya skog allt från utformningen av avverkningen till dess ungskogen vuxit upp.

Det finns alltså indelade områden, där de inte anser det möjligt att få ny skog. De betonar också att man måste ställa höga krav på åtgärder i dessa områden. Men trots att man ställer dessa höga krav, kommer förnyelsearbetet ofta att få göras om eller kompletteras. Bl.a. av de skäl som jag här har redogjort för och på grund av olika markanvändningskonflikter anser också forskarna att en senareläggning av avverkningarna kan vara befogad. Herr talman! Av det här kan den slutsatsen dras — vilket också i skilda sammanhang har krävts — att ett allmänt avverkningsstopp i de fjällnära skogarna, ett slags moratorium, införs. Nu anser jag att ett sådant ställningstagande är varken möjligt eller nödvändigt. Jag anser i stället att det bör vara möjligt att t.ex. under en femårsperiod göra noggranna utredningar och undersökningar om hela det här frågekomplexet kring de fjällnära skogarna. Enligt min mening kan detta utredningsarbete genomföras jämsides med att det bedrivs skoglig verksamhet i området — det senare givetvis under vissa villkor. Jag har i mitt särskilda yttrande berört vad som borde göras, och jag kan spara kammarens tid genom att hänvisa till detta. Genom mitt förslag till åtgärder — som jag tidigare sagt är jag villig att diskutera även alternativa förslag — skulle inte några arbetstillfällen eller någon virkesråvara gå förlorad. Vad vi skulle vinna vore ett mycket bättre beslutsunderlag än det som nu föreligger. Jag tycker att det är oförsvarbart att inte ta till vara den möjligheten, när vi skall besluta om det som kallas för Europas sista vildmark och som utskottet fastslår ”hör till de värdefullare områdena i vårt land”. Herr talman! Avslutningsvis vill jag också beröra den reservation som jag har avgivit till betänkandet. Den innebär ett förslag till skärpning i utskottets skrivning, som jag i övrigt har anslutit mig till. Jag yrkar bifall till den reservationen, som är betecknad nr 1.

Herr talman! Under den gångna hösten har regeringen beslutat att skogsområdena Pärlälven, Dellikälven och Kirjesålandet är av sådan betydelse från naturvårdssynpunkt att de skall bevaras för framtiden. Regeringen kommer senare att ta närmare ställning till formerna för skydd och förvaltning av förutom dessa tre områden ytterligare 52 urskogsartade barrskogsområden i zonen mellan domänverkets f. d. skogsodlingsgräns och den barrskogsbildande gränsen mot fjällen som naturvårdsverket och domänverket varit överens om bör skyddas för framtiden. Dessa områden omfattar en areal om närmare 300 000 hektar, dvs. nära hälften av den sammianlagda arealen av samtliga nationalparker. Till grund för regeringens beslut har legat den urskogsinventering som naturvårdsverket i samråd med skogsstyrelsen genomfört under de senaste åren och som redovisats under det gångna året. Även domänverket har beslutat att ca 800 000 hektar, varav ca 500 000 hektar produktiv skogsmark, ovanför den tidigare skogsodlingsgränsen skall avsättas som domänreservat och samordnas med de naturreservat som blev följden av urskogsinventeringen. Detta bör också lyftas fram som en positiv åtgärd för naturvården. Genom regeringens beslut kommer en kedja av orörda barrskogslandskap från gränsen för barrskog i norr och 100 mil söderut, i det som av många betecknas som Europas sista orörda vildmark, att få ett tillfredsställande skydd för framtiden. Bevarandevärdet anses enligt naturvårdsverket vara mycket högt, såväl nationellt som internationellt. Beslutet ligger väl i linje med det miljöpolitiska program som den socialdemokratiska partikongressen antog i höstas. Under det förra riksmötets allmänna motionstid väcktes ett antal motioner från samtliga partier om skötseln av de fjällnära skogarna. Innehållet i dessa motioner skulle, enligt den socialdemokratiska gruppen, knappast ha föranlett utskottet att föreslå riksdagen någon annan åtgärd än en upprepning av vad riksdagen tidigare sagt. Under det gångna året har emellertid, som jag redan inledningsvis nämnt, åtskilligt nytt sakunderlag kommit fram som motiverar att utskottet nu föreslår att riksdagen gör vissa uttalanden, som ger berörda myndigheter stöd för en vidgad praktisk tillämpning av skogspolitiken i de fjällnära skogarna. Som tidigare sagts, har dessa skogar av utskottet definierats som belägna ovanför domänverkets f. d. skogsodlingsgräns. Förutom den tidigare nämnda urskogsinventeringen har utskottet tagit del av den inventering av de hänglavbärande barrskogarna inom det fjällnära området som lantbruksstyrelsen genomfört. Vidare har utskottet haft tillgång till den rapport om föryngringsmöjligheterna som ett antal forskare har utfört på uppdrag av domänverket. Utskottet har dessutom, som tidigare sagts, under sommaren genomfört en studieresa till fjällnära barrskogar i Norrbottens och Västerbottens län och på ort och ställe sammanträffat med företrädare för olika, berörda myndigheter och kommuner och för skogsbruket, rennäringen och andra intressen. Vi har också haft uppvaktningar från olika grupper. Vad som därvid framkommit har legat till grund för utskottets ställningstagande. I likhet med regeringen gör utskottet den bedömningen att de fjällnära områdena hör till de värdefullare områdena i vårt land. Deras värde är mångskiftande, och de har naturligtvis en storslagen och orörd natur. Men utskottet understryker också att de har en avgörande betydelse för de människor som skall tjäna sitt uppehälle i dessa trakter. att det sker ett bättre samråd mellan skogsbruket och rennäringen, att skonsammare skogskötselmetoder används och att det statliga ekonomiska stödet till skogsbruksåtgärder begränsas på marker som är av särskild betydelse för rennäringen. Vidare förordas fortsatt stor återhållsamhet med skogsbruksåtgärder i de av samebyarna i hänglavsinventeringen utpekade särskilt viktiga områdena i avvaktan på resultatet av den markanvändningsplanering som igångsatts i olika delar av renskötselområdet. Som framgått av tidigare inlägg har det här betänkandet tagits i stor enighet, och det är tillfredsställande. Jag skall i det följande redovisa några övergripande utgångspunkter som varit vägledande för oss socialdemokrater vid utskottets prövning och som Övriga partier i allt väsentligt anslutit sig till. Mina partikamrater kommer senare att redovisa de speciella hänsyn till mera lokala intressen och förhållanden, bl.a. sysselsättningen och rennäringen, som tagits gentemot de övergripande naturvårdsintressen av rikskaraktär som de fjällnära skogarna representerar. En grundläggande principiell utgångspunkt för vårt ställningstagande är att skogsbruket måste bedrivas med hänsynstagande till naturvårdens intressen och andra allmänna intressen. Denna princip finns redan nu inskriven i skogsvårdslagen. Ett sådant hänsynstagande till naturvården som skogsvårdsstyrelsen kan föreskriva i samband med tillstånd till avverkning får dock icke vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Om det behövs ett starkare skydd, måste naturvårdslagens regler användas. I konflikten mellan skogsbrukets intressen och rennäringsintressena är det viktigt att påminna om att samma princip om hänsyn även finns lagfäst i rennäringslagen. I renskötseln skall således även tas hänsyn till skogsbrukets intressen. De båda näringarna skall bedrivas i samspel med varandra. Samma synsätt, dvs. en kombinerad användning av marken, slås fast även i lagrådsremissen om en ny naturresurslag. I morse tog jag del av Svenska samernas riksförbunds tolkning av utskottsbetänkandet. Man säger att SSR sammantaget finner det angeläget understryka att det som redovisas i utskottets betänkande utgår från att fjällskogen skall bevaras som en resurs för pågående markanvändning i form av naturvård och rennäring samtidigt som avverkning av området skall tillhöra undantagen och i så fall ske med beaktande av det huvudsakliga syftet med markanvändningen i områdena. Jag måste nog göra samerna besvikna i fråga om den här tolkningen. Förmodligen har man grundat den — det framgår inledningsvis i skrivelsen — på ett uttalande av utskottets ordförande, där han framhåller att utskottets betänkande är en framgång för naturvården. Vi har inte funnit några skäl till förändringar i detta grundläggande synsätt på markanvändningskonflikter som jag tidigare redogjort för. Det står ett enhälligt utskott bakom denna syn. Aktuella lagar ger stöd för en rimlig avvägning mellan naturvårdsoch skogsbruksintressena samtidigt som hänsyn kan tas till andra allmänna intressen. I det sammanhanget spelar sysselsättningsaspekterna en viktig roll i den slutliga bedömningen. Det är mot denna bakgrund som vi avvisar motionskravet på totalstopp för avverkningar i aktuella områden. Ett avverkningsstopp är oförenligt med nuvarande lagstiftning och helt främmande för nuvarande äganderättsbegrepp. Det har minst sagt förvånat oss socialdemokrater att sådana propåer framförts från borgerligt håll. En annan viktig princip som legat till grund för vårt ställningstagande är att oavsett vilka restriktioner om styrning av markanvändningen som kan tänkas införas, måste de gälla all skogsmark och alla kategorier av skogsägare. Folkpartiledamoten är den ende i utskottet som inte delar denna, skulle jag vilja säga, självklara princip. I reservation 2 framför Lars Ernestam uppfattningen att statens marker skall särbehandlas i skogsskötselfrågor. Tydligare kan man väl inte tala om att det inte är naturvårdens intressen som man sätter i första rummet, utan de privatekonomiska. Det kan finnas skäl, inte minst mot den bakgrunden att domänverket alltför ofta, skulle jag vilja påstå, stått i skottgluggen för massmedias intresse, att till kammarens protokoll notera att betydande arealer av den produktiva skogsmarken ovan den s.k. skogsodlingsgränsen är privatägd. 80 90 ägs av bolag och enskilda skogsägare i Jämtlands län. Motsvarande andel i Västerbotten är 40 26 och i Norrbotten 20 96. Vad som händer inom dessa arealer på hundratusentals hektar fjällnära skog är uppenbart inte lika intressant för folkpartiet — och kanske massmedia. En sedan länge vedertagen princip för skogsbruket inom svårföryngrade områden är att föryngringen måste lyckas inom skälig tid, innan tillstånd till avverkning ges. Jag citerar vad utskottet skriver om detta: ”Föryngring av skog ställer stora krav på kunskaper och noggrannhet beroende på markförhållanden, klimat, geografisk belägenhet, beståndshistorik m.m. i det enskilda fallet. Inte minst krävs ingående kunskaper om klimatfaktorernas inverkan i sammanhanget. I de områden det här är fråga om måste angivna krav särskilt beaktas. Så har hittills inte alltid skett. Schablonmässigt handlande kan ge oreparabla skador i de fjällnära områdena. Insikten härom har ökat under senare tid, bl.a. som följd av de närmare studier som forskare och andra har gjort av föryngringsförhållanden i de trakter som har aktualiserats för avverkning. Allmän enighet synes nu råda om behovet av ett mera s.k. ståndortsanpassad skogsbruk. Häri ligger t.ex. en anpassning av hyggesstorleken, hänsyn även till lokalklimatet, val av rätt föryngringsmetod, trädslag och plantsort m.m.” I några motioner anförs förslag om s.k. blädning, dvs. en form av blockhuggning av enskilda trädstammar. Spåren efter ett utbrett blädningsskogsbruk under gången tid, inte minst i Norrlands inland, är förskräckande. Utskottet anser därför att denna avverkningsform endast bör användas om den medger en godtagbar föryngring. Det torde vara mycket små arealer som uppfyller detta krav. Konflikterna mellan skogsbruksoch rennäringsintressena tror vi inte kan lösas genom centrala direktiv. Vi tror i stället att konflikterna bäst löses lokalt genom direkt kontakt mellan skogsägare och vederbörande sameby. Nuvarande samråd fungerar inte alltid tillfredsställande. Det har utskottet konstaterat. Å ena sidan har från samernas sida framförts kritik för att samrådet kommer för sent. Å andra sidan har från skogsägarhåll framförts att representanter för vederbörande sameby inte mött upp till samråd. Utskottet föreslår att samrådet görs obligatoriskt för alla skogsägare — det har tidigare enbart varit det för storskogsbruket. Förutsättningen för ett smidigt samråd är givetvis att alla parter visar god vilja att göra samrådet konstruktivt. Samrådet skall vara klart före skogsvårdsstyrelsens prövning om tillstånd till avverkning. Med stöd av tidigare nämnda forskarrapport förordar utskottet skonsammare skötselmetoder och stor återhållsamhet med skogsbruksåtgärder i marker av särskild betydelse för renskötseln. I första hand avses en restriktiv användning av markberedningsmetoden hyggesplogning och att hyggena utformas på ett sådant sätt att reproduktionen av hänglav underlättas. Herr talman! Även om flera inventeringar slutförts under det senaste året, återstår det ännu att fullfölja ett flertal pågående utredningar och inventeringar; de finns nämnda i utskottsbetänkandet. Arbete har exempelvis påbörjats med en mera samordnad markanvändningsplanering i Jämtlands län och Norrbottens län. Enligt den nu föreliggande lagrådsremissen om förslag till hushållning med naturresurser kommer försöksverksamheten i Jämtlands län snart att redovisas, och därefter kommer frågan att tas upp om lämpliga former för en samordnad markanvändningsplanering för berörda områden i hela fjällvärlden. Man bör kunna ha goda förhoppningar om att det under de närmaste åren kommer fram ett bra kunskapsunderlag för att fatta riktiga beslut både i vad gäller skogsbrukets bedrivande och beträffande samordningen av skilda intressen. I avvaktan på detta torde dagens betänkande från jordbruksutskottet vara ett steg i rätt riktning. Herr talman! Till sist en kommentar till reservation 3, som samfällt undertecknats av de borgerliga partierna. Vi har litet svårt att förstå vad som menas. Reservanterna tror att det är så enkelt som att om man överför de statliga markerna i privat ägo så är allt frid och fröjd för framtiden — inga konflikter osv. Vi tror faktiskt inte på detta. Ramarna för skogspolitiken — hänsynen till naturvården och andra intressen — regleras via lagstiftning. Jag vet inte om det är någon särlagstiftning man vill ha här. Det finns förskräckande exempel på att även privata skogsägare i gången tid ovanför skogsodlingsgränsen har utfört skogsbruksåtgärder, vilkas resultat minsann inte är något att yvas över.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

Herr talman! Jan Franssons anförande är värt en del kommentarer. Det första jag vill kommentera är hans diskussion om motionerna. Jag förstod inte riktigt vad han menade. Motionerna har alltså tagit upp dessa viktiga frågor, men motionerna ansågs inte värda att diskutera i sig. Sedan har det kommit frågeställningar från annat håll som tar upp samma synpunkter, och då är frågan värd att diskutera. Hur går det här ihop, Jan Fransson? När jag har lyssnat på debatten, och framför allt på Jan Fransson, har jag kommit fram till att det är väldigt mycket vackra ord som har sagts om bevarande. Medan jag lyssnade på Jan Fransson framstod det allt klarare för mig att det jag sade om att betänkandet i och för sig inte innebär någonting nytt fortfarande gäller. Därför är det väl så, Jan Fransson, att utan de kompletteringar som vi från folkpartiet redovisar i vår reservation 2 blir inte värdet av betänkandet tillräckligt stort. Sedan talar Jan Fransson om våra synpunkter beträffande domänverket. Det är klart att vi menar att domänverket har ett speciellt ansvar. Vi känner till gällande lagstiftning och vet vilka krav som kan ställas i detta sammanhang. Men samtidigt säger Jan Fransson att vi inte talar om naturvårdens intressen. Jan Fransson har tidigare varit med om att avslå våra motioner, där vi har yrkat att riksdagen hos regeringen skall begära utredning och förslag om skärpning av gällande regler för skogsbrukets hänsyn till naturvården. Är det att tala mot naturvården, som Jan Fransson sade? Jag förstår inte det och skulle vilja ha några kommentarer till dessa synpunkter.

Herr talman! Jan Fransson sade inledningsvis att det har avsatts en massa mark för naturvårdsintressen uppe i dessa regioner. Han talar om 300 000 ha på statlig mark och 800 000 ha som domänreservat. Men här rör det sig hela tiden om mark som ligger ovanför skogsodlingsgränsen. Jag sade i mitt anförande att för inte så förfärligt länge sedan hade dessa marker inte något intresse för det egentliga skogsbruket, och man räknade knappast med det. Nu intecknar man det som en stor bedrift att man har satt undan vissa områden. Det är ju bra i och för sig, men det räcker kanske ändå inte riktigt, för även på de områden som inte avsatts måste man vara försiktig. Och därvidlag ser jag det betänkande som vi behandlar här i dag som ett viktigt rättesnöre för dem som skall fortsätta att arbeta med detta. Sedan sade Jan Fransson att övriga partier i allt väsentligt har ställt upp på de socialdemokratiska värderingarna i dessa frågor. Det är egentligen ett ganska märkligt uttalande, eftersom det ju är tvärtom. Vi har skrivit om det här betänkandet — hur många gånger vet jag inte. Det har vi gjort därför att vi undan för undan har fått förändra den ståndpunkt som socialdemokraterna intagit. Att då påstå att vi andra har ställt upp på de socialdemokratiska värderingarna fullt ut — det tycker jag är att ta i litet väl mycket. Nu föreligger här ett enigt betänkande, och egentligen skulle vi inte behöva diskutera detta. Men när Jan Fransson påstår att vi har lagt våra intressen åt sidan och helt och hållet ställt upp på de socialdemokratiska värderingarna, så menar jag alltså att det är fel. Jan Fransson säger också att samernas tolkning måste vara fel. Jag tycker inte att den är fel. Jag tycker att detta är en seger för naturvård och för rennäring. I annat fall skulle det ju inte se ut som det gör där uppe på sina håll. Hade man tagit dessa hänsyn även tidigare, så hade de uttalanden som vi gör varit onödiga. Alltså måste det här sägas vara ett framsteg. Jan Fransson förstår inte vad vi menar med reservation 3 — och att den lokala befolkningen skulle få ta över mark och sköta den på ett småskaligt sätt. Nej, men hade vi fått hålla på ett år till och diskutera detta, så hade kanske också Jan Fransson och socialdemokraterna förstått det här. Det handlar ju om det som Jan Fransson talade om litet grand — att det måste vara viktigt att man på lokal nivå fattar dessa beslut och för dessa diskussioner. Detta är ju att verkligen lägga besluten och diskussionerna på lokal nivå.

Fru talman! När det gäller det senast anförda tog Lennart Brunander ordet ur min mun. Jag kan alltså avkorta min replik i detta avseende och helt och hållet instämma i vad han sade. Sedan en annan sak. Jan Fransson talade om de positiva åtgärderna för naturvården — att man inte bara hade avsatt dessa tre stora områden till reservat utan dessutom hade en massa småreservat. Jag instämmer helt och hållet med honom. Det är ytterligt värdefullt för naturvården att ha dessa områden. Jag känner inte till deras antal just nu, men det är ju ett stort antal. Det är emellertid områden som inte går att jämföra med vad vi här i dag debatterar. Alltsammans är småområden. Jag tror att jag har varit i vartenda område, och jag vill upprepa: de är ytterligt värdefulla. Men det är alltså småområden, som inte sätter sin prägel på landskapsbilden — och det är dit vi vill komma med talet om vildmarkerna. Då krävs det stora sammanhängande områden, och då kan vi helt bortse från småområdena. Det gäller alltså att få områden i sådan omfattning att de verkligen sätter sin prägel på landskapsbilden. Jag vill också för säkerhets skull — ifall ni redan skulle ha glömt bort vad Lennart Brunander sade — trycka på detta med det småskaliga skogsbruket. Det råder ju inte minsta tvivel om att det uppmuntras av delägare till små marker. Vi har ju inte begärt att detta skall genomföras. Men det är någonting som har kommit upp under frågans behandling och som vi inte haft möjligheter att då få utrett. Det är därför vi nu begär detta. Jag trycker än en gång på vad vi sagt i reservation 3, som Jan Fransson hade litet svårt att förstå. Vi begär att förutsättningarna för en sådan ändring i ägostrukturen skall utredas. Det tycker jag för min del är ganska tydligt uttalat.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Jan Fransson säger att det är ett i stort sett enigt utskott som står bakom det här betänkandet med de förslag och skrivningar vi har. Då kanske det är många som börjar fundera över varför vi har en så omfattande debatt om ett enhälligt betänkande. Jag tror att förklaringen till det är att vår skrivning, som i och för sig är en framgång för berörda intressen, ändå vilar på ett magert beslutsunderlag. Det är därför vi har denna debatt. Det är också min huvudsakliga invändning i detta sammanhang att vi borde ytterligare undersöka hur vi skall använda dessa områden. Jag skall nu nöja mig med att ställa en fråga till Jan Fransson: Tror Jan Fransson att konflikterna och debatten om de här områdena, om det som kallas den fjällnära skogen, kommer att upphöra i och med dagens beslut här i kammaren?
Fru talman! När jag påstår att Ernestam och folkpartiet sätter privatintressena före naturvården är det inget nytt påstående från vår sida. Vi har i åtskilliga frågor, där miljövården kommer i konflikt med stora privatekonomiska intressen, sett att det är en bromskloss för ett borgerligt parti som folkpartiet när det gäller att framgångsrikt driva naturvårdsfrågorna. Ernestam är naturligtvis litet bekymrad för att han denna gång haft svårt att profilera sig som naturvårdens främste företrädare i jordbruksutskottet. Vilka åtgärder föreslår Lars Ernestam när det gäller de privata markerna ovanför skogsodlingsgränsen? Inga. Han accepterar kalhyggen på privata marker, men på de statliga markerna skall man sluta att avverka. En sådan politik inger definitivt inget förtroende. När Lennart Brunander påstår att vi från socialdemokraternas sida i utskottet inte har haft någon inriktning på arbetet, då talar icke Lennart Brunander sanning. Det är vi socialdemokrater som föreslagit den uppläggning av betänkandet som presenterats och som nu behandlas i kammaren. Vi anmälde att utrymmet för kompromisser den här gången var begränsat. Sedan vi avstyrkt samtliga motioner vill jag upprepa — det är viktigt att göra det i detta sammanhang — att vi står kvar vid de värderingar som en enhällig riksdag tidigare lagt fast, vid gällande lagstiftning och vid tillämpningen i olika sammanhang av denna lagstiftning. Därtill har vi föreslagit ett underlag för en vidgad tillämpning när det gäller den praktiska skogspolitiken i de här områdena. Jag har inte hört särskilt många konstruktiva förslag härvidlag från Lennart Brunander. Sedan till John Anderssons fråga: Kommer konflikterna nu att upphöra? Nej, John Andersson, det kommer de inte att göra. Med det grundläggande synsättet att olika näringar måste samsas får vi nog leva med detta. Det är naturligt att konflikter uppstår, men det är viktigt för oss centrala beslutsfattare, för lokala beslutsfattare och för andra som är berörda att vi försöker lösa konflikterna på smidigaste sätt.
Fru talman! Trots att jag härefter inte har rätt till någon ytterligare replik skulle jag ändå gärna vilja ha några exempel av Jan Fransson på frågor där folkpartiet har gått emot naturvårdens intressen. Jag vill inte klanka på domänverket här i dag. Verket har börjat ta hänsyn även de här frågorna. Men man kan självfallet ställa frågan till Jan Fransson: Var är det kritiken har framförts på det här området? Är det de större privata skogsägarna, eller har den gällt domänverkets områden? Är det inte områdena kring Sjaunja, där man har dragit bilvägar etc., som kritiken har gällt? Är det inte när det gäller dessa områden som kritiken för överavverkning i stor utsträckning har kommit? Jag väntar med intresse på exempel. Jag skall sedan skicka en bumerang till Jan Fransson. Det gäller den totala synen på naturvårdsintressena, som också omfattar den enskilda industrin. Där har vi begärt en skärpning. Det gäller också det privata området, men detta har Jan Fransson gått emot. Därför går bumerangen nu tillbaka till Jan Fransson. Det är ni som inte har varit beredda att gå längre än vi i dag har kommit.
Fru talman! Jan Fransson framhärdar och säger att jag har fel när jag påstår att uppläggningen av betänkandet inte helt är produkten av ett socialdemokratisk agerande. Nu kan det vara litet tokigt att stå här och diskutera alltför mycket om detta, men det är här fråga om ett lagarbete. Det är ett gemensamt betänkande, ett gemensamt jobb som vi har gjort, där vi har fått ge och ta litet till mans. Det skulle vara alldeles tokigt att påstå att det är den ene eller andre som helt har dikterat uppläggningen. Skulle det ha varit så som Jan Fransson påstår, då hade vi varit färdiga för länge sedan.
Fru talman! Lars Ernestam frågar: Var finns aktiviteten i dag? Lars Ernestam, gå ut i verkligheten och titta! Jag skall ta bara ett par exempel. F.n. behandlas — eller kanske de är slutbehandlade — två ärenden där samerna har besvärat sig över planerade skogsavverkningar. Ett avser domänverket, och ett gäller det privata skogsbruket i Jämtlands län. Man har vid den första behandlingen anlagt samma synsätt som i andra fall, och det är här fråga om lika ingripande åtgärder. Jag har roat mig med att undersöka var det förekommer aktivitet vad gäller planer på vägbyggnad. I Jämtlands län, där 80 26 av markerna i fråga är privatägda, föreligger 100 ansökningar om vägföretag. Inom övriga regioner av de 100 mil långa området föreligger inga ansökningar. Det är på det sättet aktiviteten är fördelad, Lars Ernestam. Jag kan vidare inte underlåta att påpeka för Lars Ernestam, som då inte var ledamot av riksdagen, att statens naturvårdsverk redan 1977 föreslog att man under en tioårsperiod skulle inventera fjällregionens skogar och iaktta en återhållsamhet i skogsbruket. Det föreslogs t.o.m. ett avverkningsstopp. Vad hade hänt om den dåvarande regeringen hade tagit fasta på naturvårdsverkets förslag vid detta tillfälle? Varför gjorde man inte någonting då? År 1977 var domänverkets skogsodlingsgräns ännu oförändrad, och inga avverkningar skedde ovanför den. Kan anledningen till att ingenting gjordes då möjligen vara den, Ernestam, att det på den tiden bara var på privata skogsmarker som man avverkade och att den borgerliga regering som då satt inte hade modet att vidta några åtgärder? Jag är övertygad om att om så skett, hade vi sluppit dagens debatt. Vi hade alltså haft betydligt mindre av konflikter, om den borgerliga regeringen hade handlat år 1977.

Fru talman! En av utgångspunkterna vid behandlingen av frågan om de fjällnära skogarna har för oss socialdemokrater varit att värna om sysselsättningen och ett bevarande av möjligheterna till utkomst för den befolkning som bor och verkar i fjälltrakterna. Jag kommer därför att något uppehålla mig vid sysselsättningsförhållandena i de berörda trakterna. Skogen har alltid utgjort en väsentlig del i försörjningsunderlaget för människorna i fjälltrakterna. Redan i samband med att ägoförhållandena på skogsmarken fastställdes i och med laga skifte — den s.k. avvittringen, som skedde under 1800-talet i denna del av landet — ansågs det nödvändigt att de olika fastigheterna hade tillgång till skog. De byar som i sin närmaste omgivning, på grund av höjdläge och klimatförhållanden inte hade skog som var tjänlig för t.ex. byggnadsändamål tillskiftades ofta byallmänningar, som låg inom det gränsområde vi nu kallar fjällnära skog. Detta skedde för att tillgången på husbehovsvirke skulle säkras. Att vi av hävd har en skoglig markanvändning i dessa trakter är alltså helt klart och lagfäst. Stora skogsarealer avsattes också för sockenallmänningar, vars avkastning kom större delar av dessa fjällkommuner till godo. Dessa skogar ligger även de i det fjällnära området — ofta ovanför den skogsodlingsgräns som dragits upp över icke statlig mark — och är fortfarande en väsentlig del i försörjningsunderlaget för den befolkning som bor kvar. Fördelningen av avkastningen är f.n. under debatt — en statlig utredning har under 1984 lämnat ett betänkande, som nu är remissbehandlat. Skogsbruket kom rätt snart att utvecklas till en betydande näring längs hela fjällkedjan. Älvarna var billiga transportleder, och flottningssystemet byggdes ut långt upp mot fjällen. Under de kärva tiderna för skogsbruket på 1950-talet flyttades dock det s.k. nollområdet, det område där skogsbruket inte gav ett tillfredsställande ekonomiskt utbyte, allt längre ner efter fjälldalarna. Det var då som domänverket etablerade sin skogsodlingsgräns. Under hela denna tid har dock avverkningar skett, i privatskogen, i bolagsskogen och i allmänningsskogarna, ovanför den gräns som nu när den dragits över de privata markerna benämns skogsodlingsgränsen. Under senare år har dock skogsbruket kunnat stabiliseras ekonomiskt sett. En orsak är de tidigare nämnda statliga stöden till förbättring av vägnätet och skogsvården, men i första hand är orsaken virkesavtal som utjämnar transportkostnaderna till förmån för de avlägsnare delarna av virkesfångstområdet. Länsstyrelsen i Västerbottens län har i en skrivelse till utskottet redovisat skogsbrukets betydelse för sysselsättningen. Skrivelsen visar bl.a. att det i länets fyra fjällkommuner sysselsätts 1 000 personer i skogsbruk enbart och dessutom 800 i jordbruk. Rennäringen sysselsätter 150 personer i hela länet, däri inräknat de två skogssamebyarna. Antalet sysselsatta i skogen direkt i det fjällnära området är drygt 100 personer — så många arbetstillfällen skulle enligt länsstyrelsen försvinna om det skulle bli ett stopp för all avverkning ovanför skogsodlingsgränsen. Detta visar hur viktig näringen är. Därtill kommer sysselsättningen i sågverksoch annan vidareförädlingsindustri, som jag skall tala om senare. Omsättningsmässigt ligger skogsbruket i de fyra fjällkommunerna i länet i storleksordningen 200 miljoner per år. Turistnäringen är något svårbedömd, men man har sagt att omsättningen ligger runt 150 miljoner, och rennäringen har en omsättning runt 8 miljoner. I fråga om arealfördelningen mellan de olika markägarkategorierna är förhållandena i Västerbottens län sådana att domänverket har 48 96 av den produktiva skogsmarken ovanför skogsodlingsgränsen, de privata 38 90 och allmänningarna 14 26. När det gäller de krav som har rests om att särbehandla domänverket skall man ha klart för sig att skiften som tillhör de olika markägarkategorierna ofta är sammanblandade. Byar och allmänning ar fick vid det laga skiftet ofta de bättre delarna, och det är därför inte möjligt att skilja ut en viss ägarkategori som skall ha speciella restriktioner utan att man väsentligt stör allt skogsbruk i området. Speciellt för att kunna bygga skogsbilvägar så att de olika skiftena blir åtkomliga för avverkning och skogsvård krävs det att samtliga ägarkategorier är med i planeringen. Restriktioner för domänverket skulle bli till hinder även för det privata skogsbruket. Detta har nu tydligen gått upp även för dem som tidigare förordade att enbart domänverket skulle drabbas av restriktioner. Folkpartiet säger dock något kryptiskt i sin reservation när det gäller att få till stånd återhållsamhet i avverkningarna: ”Skulle utvecklingen på enskild mark påfordra särskilda åtgärder utgår utskottet från att ansvariga myndigheter riktar uppmärksamheten härpå.” När det gäller sysselsättningen i dessa trakter är även sågverksindustrin och annan vidareförädling av skogsråvaran av stor betydelse. Den skog som finns i området runt skogsodlingsgränsen har ofta ett mycket högt virkesförråd, och andelen som går till sågverken är generellt sett ungefär densamma som beträffande slutavverkningar i övrigt. Det har gjorts mycket stora insatser för att få till stånd en ökad vidareförädling av skogsråvara i fjällkommunerna. Inte minst från statligt håll har man med regionalpolitiska medel gjort satsningar på såväl sågverksindustri som skivindustri och annan vidareförädling. Den tekniska utvecklingen mot ett bättre utnyttjande av klenvirke i sågverksindustrin har gjort det möjligt att bredda råvarubasen och därmed att få en ökad sysselsättning i denna industri. Statens industriverk har fått regeringens uppdrag att analysera utsikterna för den svenska sågverksoch träskiveindustrin. Speciellt råvarusituationen skall studeras. Resultatet blir intressant, inte minst ur regionalpolitisk synpunkt och för de områden som vi diskuterar i dag. I olika sammanhang, bl.a. i reservationer och särskilda yttranden, har tanken på ett temporärt stopp för avverkningar i områden där det råder motsättningar mellan olika intressen förts fram. Ur sysselsättningssynpunkt skulle detta vara olyckligt och förvärra en redan tidigare svår situation. Beträffande domänverket har avverkningsvolymerna successivt sjunkit de senaste åren, och neddragningen fortsätter, även om inga nya restriktioner införs utöver dem som redan är beslutade. Om vi då återigen ser till Västerbottens län kan vi konstatera att det som beslutats om skydd för urskogar, bl.a. beträffande Kirjesålandet, inneburit borttagningar beträffande de tidigare nämnda 100 arbetsplatserna. Möjligheterna att gå in i andra områden och kompensera bortfallet i det fjällnära området är mycket begränsade. En intensifierad skogsvård, bl.a. domänverkets 100-miljonersprogram, kan ge en del, men detta gäller säsongsarbeten och löser inte det i dessa trakter övergripande sysselsättningsproblemet — vintersysselsättningen. Det sker en fortgående nedtrappning av den fast anställda personalen. Jag kan som exempel nämna att ett revir som Storuman har en avgång på drygt 20 skogsarbetare under en treårsperiod, men inte ens hälften av det antalet återanställs. Kommunen förlorar totalt sett hela tiden arbetsplatser. Kvar står också den råvarubrist för industrin som redan har gjort sig gällande och som lokalt skulle bli akut om starka restriktioner mot fjällskogen skulle sättas in. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag slå fast skogens betydelse för sysselsättning och utkomstmöjligheter i fjälltrakterna. Som en stabil bas för sysselsättningen ger den underlag för den samhällsservice som är nödvändig för övriga näringar. Den naturresurs som skogsmarkens produktionsförmåga utgör skall dock utnyttjas i samspel med andra näringar, liksom fallet är med naturvården, och bygga på en sammanvägning av de olika intressena. Det finns inte utrymme för vetorätt i fråga om någon av näringarna, eller för att den ena näringen generellt skall sättas före någon annan.

Fru talman!

Innan vi väckte vår motion hade opinionsbildningen för att slå vakt om de fjällnära skogarna pågått en tid. Samerna hade framfört synpunkter i fråga om hur viktiga dessa skogar är för renskötseln och försökt att genom överklaganden till regeringen — tyvärr utan större framgång — förhindra vissa kalavverkningar i för rennäringen viktiga områden. Naturvänner och vetenskapsmän hade påpekat vilka oersättliga värden som skulle kunna gå till spillo genom att man tillåter avverkningar i de sista ursprungliga barrskogsområdena i Sverige. Många skogssakkunniga hade starkt ifrågasatt om det verkligen skulle lyckas att någonsin mer få skog på de stora kalytorna nära fjällen. Åtminstone en av de stora dagstidningarna, nämligen Dagens Nyheter, hade genom artiklar om problem och risker med fjällskogsavverkningar bidragit till att hos en bred allmänhet över hela landet skapa en insikt om vikten av att avverkningarna stoppades eller begränsades i avvaktan på bättre kunskap om och allsidigare underlag för bedömning av följderna. Även här i riksdagen har glädjande nog övertygelsen ökat om att samhället måste ta ett större ansvar för att olika intressen och synpunkter skall beaktas vid bedömningen av skogsbrukets bedrivande inom fjällområdena. Det visas av att det under allmänna motionstiden i fjol faktiskt väcktes motioner av representanter för samtliga fem riksdagspartier i denna fråga, därav två motioner från centerpartiet. Yrkandena är olika, men gemensamt är att alla motionärer vill stärka bevarandeintresset och anser att avverkningarna måste bedömas ur ett långsiktigt perspektiv och med hänsynstagande till olika intressen. Fru talman! Det finns särskild anledning att slå vakt om de fjällnära skogarna. Ur naturvårdssynpunkt måste åtminstone en del av dessa skogar bevaras, eftersom de utgör vårt sista större ursprungliga barrskogsområde. Skogen har där varit orörd och opåverkad av människan under årtusenden. Det naturliga växtoch djurlivet har där kunnat utvecklas och bevaras fram till vår egen tid. Ifrågasättandet av avverkningarna av dessa skogar beror även på den ovisshet som råder om huruvida det är möjligt att få en föryngring till stånd och hur lång tid — kanske ett par hundra år — som fordras innan området åter, om det över huvud taget är möjligt, blir som det var före avverkningarna. För rennäringen har vissa av dessa områden stor betydelse — de anses t.o.m. vara en förutsättning som vinterbetesland. På grund av att marken är skogsbärande och ej kal lägger sig snön så att det är lättare för renarna att komma åt den lav som växer på marken. Lyckas renarna ändå på grund av snödjup eller snöns hårdhet inte nå laven på marken är hänglaven på träden renarnas räddning under svåra vintrar. Det är därför mycket förståeligt att de renskötande samerna har motsatt sig avverkning av berörda skogar, särskilt som det är synnerligen ovisst om marken någonsin kan återfå samma vegetation och samma betydelse för rennäringen. I en intervju i radion för några dagar sedan med en representant för en sameby, Aina Jonsson, talades det om problemen för renarna i vinter, och då sade reportern något om lav och hänglav. Ja men, de skogarna är ju avverkade, sade Aina Jonsson i intervjun. Det är att märka att skogsbruk i varje fall i form av större avverkningar inte tidigare har förekommit i de här områdena. Fru talman! Det finns dessutom en alldeles speciell anledning att gå hänsynsfullt fram i områden som är av stor betydelse för rennäringen. Samerna är en ursprungsbefolkning och en minoritet i sitt område. Både med hänsyn till vår grundlag och allmänna folkrättsliga grundsatser skall samerna ha möjlighet att bevara och föra vidare sin kultur till kommande generationer. Eftersom rennäringen är en förutsättning för och en del av deras kultur måste alltså avverkningarna i de fjällnära skogarna även ses mot den samiska kulturens överlevnadsmöjligheter. Jag vill nämna att ett flertal utredningar har pågått och pågår angående avverkningar, förnyelsemöjligheter, rennäring och samernas ställning. En av dem är samerättsutredningen, som jag själv är ledamot av. Denna utredning har till uppgift att se över i vad mån samernas ställning behöver stärkas genom att renskötseln får en i förhållande till andra intressen starkare ställning än f.n. Samerättsutredningen har även till uppgift att föreslå åtgärder för att stärka den samiska kulturen och det samiska språkets ställning.

När vi nu efter ett helt år äntligen får behandla dessa frågor här i kammaren kan vi med tillfredsställelse konstatera att ett enigt jordbruksutskott skriver positivt om de synpunkter som framförts i motionerna, även om motionerna Däremot kan man något fundera över varför det behövde ta ett helt år innan riksdagen får tillfälle att ta ställning till dessa olika, men alla så viktiga, motionskrav. Uppskovet till hösten har väl skett för att jordbruksutskottet skulle få tillfälle att göra en studieresa till berörda områden. Behövdes den resan för att övertyga alla i utskottet om att de senaste årens utveckling i vad gäller avverkningar av fjällnära skogar inte kunde få fortgå ohämmat, var det säkert väl använd tid. Sedan synes behandlingen av motionerna ha försenats ytterligare på grund av att jordbruksutskottet, tio månader efter det att motionerna väckts, har funnit att man borde fråga konstitutionsutskottet om motionskraven är förenliga med grundlagen. Eventuellt ifrågasättande av grundlagsenligheten i yrkandena borde självklart ha gjorts strax efter den allmänna motionstiden, vid utskottets genomgång av väckta motioner. Glädjande är att jordbruksutskottets farhågor beträffande grundlagsenligheten i fråga om motionskraven inte besannades.

Enighet råder även när det gäller hemställan, bortsett från de delade meningar som finns om förvaltningen av fjällnära skogar. Det är en fråga som jaginte ämnar gå in på, men jag stöder självklart reservantion nr 3. Däremot blir man som motionär överraskad av hemställan. I mom. 1 a föreslås att samtliga berörda motioner skall lämnas utan åtgärd trots den positiva skrivningen. Men i mom. 1 c föreslås att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet har anfört om återhållsamhet med bedrivande av skogsbruk i fjällnära skogar. Det kan inte råda något tvivel om att den skrivningen — och över huvud taget detta utskottsbetänkande — har tillkommit på grund av motionerna. Och då skulle det självfallet anges i hemställan att riksdagen i anledning av motionerna ger regeringen till känna vad utskottet har anfört. Här får man, genom att motionerna inte omnämns i hemställan vid det berörda momentet, det felaktiga intrycket att skrivningen har tillkommit som ett utskottsinitiativ. Det har den verkligen inte gjort. Jag är övertygad om att vi, om motionerna inte hade väckts, inte i dag hade haft en debatt om de fjällnära skogarna, utan den förs i anledning av att motionerna har väckts. Fru talman!

När jag lyssnade till Jan Fransson tyckte jag att han tog tillbaka den positiva tolkning av utskottsbetänkandet som det finns anledning att göra. Bl.a. tog han tillbaka den tolkning som Svenska Samernas riksförbund har gjort i en skrivelse. Det är tråkigt, men jag hoppas att det ändå skall bli ett positivt resultat av utskottets skrivningar. Med hänsyn till domänverkets agerande under senare år är det värdefullt att utskottet påminner om att det i skogsvårdslagens inledningsparagraf uttryckligen stadgas att hänsyn skall tas till naturvårdsintressen och andra samhällsintressen och att skogsnäringen skall verka i samspel med andra samhällssektorer. I enlighet härmed skall, påpekar utskottet, hänsyn tas till bl.a. rennäringen. Det är även bra att utskottet betonar nödvändigheten av att lokala konflikter löses på ett effektivt och smidigt sätt, bl.a. genom direkt kontakt mellan skogsägare och vederbörande sameby. Med hänsyn till att samebyarna ofta har upplevt tidigare samråd och kontakter mer som delgivning eller information från skogsbrukets sida än som verkligt samråd är denna utskottsskrivning särskilt värdefull. Det är även positivt att utskottet tillägger att den hittillsvarande ordningen självfallet inte är tillfredsställande. Andra positiva skrivningar i betänkandet är att det enligt utskottets mening alltjämt finns anledning att iaktta stor återhållsamhet med bedrivande av skogsbruk i de s.k. fjällnära skogarna. Det är inte bara de stora kalavverkningarna utan också i minst lika stor utsträckning de prövade föryngringsmetoderna som ifrågasatts och kritiserats. Jag syftar på hyggesplöjning eller hyggesplogning, som det står i utskottsbetänkandet, som förvandlar områdena till både för djur och människor mycket svårframkomliga månlandskap. Jag har själv sett sådana områden, och jag undrar verkligen om det finns rimliga skäl att i vår tid — när tekniken har nått långt och kunskaperna borde vara stora samt ansvaret för framtiden borde genomsyra vårt handlande — förstöra skogsområdena på detta fruktansvärda sätt. Det är glädjande att utskottet betonar ”att markberedning i form av hyggesplogning bör minimeras och att andra mer skonsamma metoder bör användas.” Det är även bra att utskottet hänvisar till forskningsrapporten om föryngringsmöjligheterna, där det framhölls att osäkerheten är stor vid skogsförnyelse i dessa områden. I vad gäller hänglavsskogar, som är mycket viktiga för att renarna skall klara av svåra vintrar, är det positivt att utskottet hänvisar till att forskarna framhållit att blädningsskogsbruk — jämfört även med mindre kalhyggen — naturligtvis skulle ha en mer positiv inverkan på hänglavproduktionen och att utskottet delar denna uppfattning. Värdefullt är även att utskottet för sin del vill förorda största möjliga återhållsamhet med skogsbruksåtgärder i de av samebyarna i hänglavsinventeringen utpekade särskilt viktiga områdena — i avvaktan på resultatet av markanvändningsplaneringen. Fru talman! Vi ansåg att det fanns mycket positivt i utskottsbetänkandet innan de socialdemokratiska uttolkarna i dag här har tonat ned betydelsen av det. Men detta är stora och viktiga frågor. Många av oss ser med stort intresse fram emot hur dessa avverkningsfrågor kommer att behandlas i fortsättning en. Säkert är att vi får anledning att här i riksdagen återkomma till frågorna om de fjällnära skogarna. Fru talman! Vår generation har ett ansvar för att våra naturresurser utnyttjas förnuftigt på både kort och lång sikt, och vi har en skyldighet att lämna efter oss oersättliga naturvärden, liksom alla tidigare generationer har gjort och haft råd att göra. Som majoritetsbefolkning i vårt land har vi även ett ansvar för en minoritetsbefolknings förutsättningar att kunna fortsätta sin traditionella näringsutövning som är en förutsättning för bevarande och fortlevnad av deras, dvs. samernas, speciella kultur. Även om varken vår eller andras motioner helt tillgodosetts genom utskottsbehandlingen är i alla fall utskottsbetänkandet en mycket viktig markering, som jag hoppas skall bli vägledande för både regeringen och vederbörande myndigheter, så att hänsynstagande till olika intressen gällande fjällnära skogar i framtiden skall beaktas på ett helt annat sätt än som skett under de senaste åren. Fru talman! Jag hoppas att de ord som utskottets ordförande Einar Larsson uttalade i en intervju — där han säger att utskottets behandling av dessa frågor skall ses som en seger för naturvården och en seger för rennäringen — skall bli gällande och vägledande för den fortsatta hanteringen efter det riksdagsbeslut som strax skall fattas.

Fru talman! Först skall jag kommentera Martin Olssons anförande, eftersom han på ett par punkter tycks ha missförstått det betänkande som vi i dag behandlar. Den intressekonflikt och de motsättningar som vi talar om här i dag, Martin Olsson, handlar inte om vinterbetesmarken utan om åretruntmarken ovanför den s.k. skogsodlingsgränsen. Men det var kanske bara en felsägning från Martin Olssons sida.

Det var denna fråga vi ville ha belyst genom att skicka detta till konstitutionsutskottet. Den fråga som regeringen skulle fatta beslut om fanns inte upptagen i någon av de motioner som vi hade att behandla i utskottet. Fru talman! För det län som jag representerar, Jämtlands län, är dagens betänkande välkommet. Med den ägofördelning av skogsmark som finns i vårt län skulle det förslag om särbestämmelser och totalt stopp för domänverkets skog som folkpartiet reserverat sig för vara direkt dåligt. Det gäller inte minst för renskötseln, som jag tänker tala litet grand om. Renskötseln är en mycket gammal näring i Sverige. Redan på 800-talet bedrev samerna en ordnad renskötsel, som byggde på ett systematiskt utnyttjande av marken. Den ställning som samerna och renskötseln har i dag är resultat av en lång och delvis skiftande utveckling. Man kan gott hävda att samernas historia karakteriseras av att deras bosättningsområde ständigt har reducerats genom trycket från andra kulturer, från storsamhället som de själva uttrycker det. Grunden för den samiska kulturen är renskötsel med binäring. Därför utgör trycket mot renskötselns geografiska område i dag också ett hot emot den samiska kulturen och emot den samiska befolkningsgruppens fortbestånd. När rennäringslagen tillkom 1971, uttalades att den inte syftade till att stödja enbart näringen utan likväl den samiska kulturen. Denna koppling mellan näring och samekultur har också senare kommit till uttryck i denna kammare vid flera tillfällen. Det finns ingen anledning att i dag frångå denna ståndpunkt. Grundförutsättningen för att i dag bedriva renskötsel är markfrågan. Området för svensk renskötsel omfattar norra och västra Norrland samt nordvästligaste delen av landskapet Dalarna. Den sydöstra begränsningslinjen sträcker sig i grova drag från Umeå över Bräcke, Sveg och Särna till Grövelsjön vid norska gränsen. Inom Norrbottens och Västerbottens län når renskötselområdet på flera ställen ända ner till kusten. Renbetesmarkerna delas in i åretruntmarker och vinterbetesmarker. Åretruntmarkerna utgörs av områden ovan odlingsgränsen och inom renbetesfjällen i Jämtland samt även nedanför odlingsgränsen i områden, där skogsrenskötsel bedrivs under våren, sommaren eller hösten. Inom övriga renbetesområdet, vinterbetesmarkerna, får renskötsel endast bedrivas mellan 1 oktober och 30 april. Detta säger jag för att undvika sådana missförstånd som tydligen drabbade Martin Olsson. Renskötselområdet är uppdelat i 52 samebyar med tillsammans ca 2 500 personer. Renantalet utgör i dag ca 250 000. Detta är ett i förhållande till tillgången på bete för stort antal renar. Det är också samerna medvetna om. Försök pågår i samebyarna att reducera antalet, försök som inte alltid har accepterats av alla i samebyn. Renskötseln som markanvändare karakteriseras av två saker, dels stor geografisk men konstant utbredning, dels extensiv, men över tid och rum flexibel markanvändning. Den stora geografiska utbredningen leder med nödvändighet till konkurrens med andra markanvändare och intressen. En av de starkaste konkurrenterna är skogsbruket. Skogsbruket i nuvarande form introducerades på 1950-talet i och med att trakthyggesskogsbruk började tillämpas i stor omfattning. 1960-talet innebar en kraftig mekanisering, som fortsatte under 1970-talet och som ledde fram till ny markberedningsteknik. Kalhuggning i begränsad omfattning är inte alltid negativ från renskötselsynpunkt. Men stora och samlade kalhyggen påverkar både betestillgång och flyttningsmöjligheter starkt negativt. Snöpackning och kvarliggande hyggesavfall försämrar betet. Flyttningsinstinkten hos renarna blir försvagad och kan helt försvinna. Hyggesplöjningen minskar framkomligheten samtidigt som risken för skador hos renarna ökar. Vid flyttningen följer renarna gärna diken och sprids därigenom i olika riktningar. Renbetet försämras och återkommer först efter många år. Det är alltså av stor betydelse för rennäringen och samekulturen att konflikterna med konkurrerande intressen minimeras. Hur ser då rättsläget ut i dag? Rennäringslagen förbjuder att markanvändningen inom renskötselns åretruntmarker förändras på ett sådant sätt att avsevärt intrång sker i renskötselrätten. Inom vinterbetesmarkerna har endast flyttningslederna fått motsvarande skydd. Från dessa förbudsbestämmelser görs i lagen vissa undantag. Behövs ett område för allmänt ändamål av väsentlig betydelse, får renskötselintresset vika. Bestämmelsen är en parallell till expropriationsregeln. På åretruntmarker kan rennäringen få tåla intrång, som sker i enlighet med fastställda detaljplaner enligt byggnadslagen eller på grund av tillstånd enligt exempelvis vattenlagen. Tillåtlighetsprövningen sker här inte enligt rennäringslagen utan enligt dessa speciallagar. Svensk lagstiftning innehåller ett stort antal skyddsregler till förmån för olika allmänna och enskilda intressen. Några tar direkt sikte på att skydda renskötseln, andra är av mera generell karaktär. Dessa skyddsregler kan sammanfattas i förbudsbestämmelser, allmänna hänsynsregler, särskilda föreskrifter, samrådsbestämmelser och bestämmelser om sakägares besvärsrätt. Bland förbudsbestämmelserna märks t.ex. regler om förbud att ofreda renar eller hindra renar från att beta. Terrängkörningslagen förbjuder bl.a. snöskoterkörning inom vissa fjällområden, varvid dock rennäringen är undantagen. Som exempel på allmänna hänsynstaganden kan tas bestämmelsen i skogsvårdslagen att ”vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen”. Som komplement till denna lagstiftning har skogsstyrelsen i samarbete med lantbruksstyrelsen utarbetat allmänna råd om skogsbrukets hänsynstagande till rennäringen. Som underlag till detta har legat ett särskilt försöksprojekt inom Jokkmokks kommun. Samrådsskyldighet och besvärsrätt finns inskrivna i flera lagar som hanterar markanvändningskonflikter. Först ganska sent har det dock utvecklats en praxis som ger samebyn rang av sakägare i byggnadslagstiftningens mening. I dagens betänkande är en utveckling av samrådsförfarandet en central punkt. I dag förekommer samråd mellan samer och övriga samhället i organiserad form på tre olika nivåer: Överläggningar med en interdepartemental arbetsgrupp för samefrågor inom regeringskansliet, samråd med företrädare för skogsbruket samt samråd med kommunerna. För skogsbrukets del tillsattes en samrådsgrupp 1971. Fram till 1983 var gruppens uppgifter dels att kartlägga sambanden mellan skogsbruket och rennäringens markanvändning, dels att verka för samförståndslösningar i markanvändningskonflikter. fr.o.m. 1983 är en samrådsorganisation under uppbyggnad med lokala samrådsgrupper och där den tidigare samrådsgruppen skogsbruk/rennäring givits funktionen av central rådgivande instans. De lokala samrådsgruppernas uppbyggnad sker utifrån erfarenheterna från en samrådsmodell som prövats inom Jokkmokks kommun under en treårsperiod. Modellen innebär att berörda storskogsägare i slutet av varje kalenderår redovisar planerade skogsbruksåtgärder för kommande säsong och för en femårig planeringsperiod. Uppgifterna sammanställs av skogsvårdsstyrelserna i de tre renskötsellänen och tillställs därefter berörda samebyar. Dessa får på så vis möjlighet att studera planerna innan man träffar skogsföretagen. Möjligheterna till samsyn och hänsynstagande har alltså funnits under många år. Men som tidigare talare har sagt och som också står i betänkandet har samrådsförfarandet inte alltid fungerat väl. Betänkandet redovisar hur samerna upplevt att man från skogsbrukets sida ibland använt samrådet på ett dåligt sätt. Detta kan och skall ingen försvara. Men jag vill understryka att det i framtiden ankommer på bägge parter att i det här sammanhanget ta sin del av ansvaret för den utveckling av samrådsförfarandet som utskottet emotser. En avgörande nyhet är att vi föreslår att alla skogsägare, även de små, skall använda sig av samrådsförfarandet. Det skall också göras obligatoriskt inom renskötselns åretruntmarker. Denna utveckling av samrådsförfarandet är för vårt parti ett uttryck för att man inte med centrala direktiv kan reglera konkurrensen om marken. Denna syn delade också samerna i utredningen ”Rennäringens ekonomi”, där man bl.a. skrev: ”En väl fungerande dialog mellan rennäring och konkurrerande markanspråk är ett centralt avsnitt i sökandet efter lösningar på konflikter rörande markanvändningen.” Mot denna mening fanns i betänkandet ingen reservation. Exempel på hur samrådsförfarandet kan underlättas och utvecklas är att samebyns markanvändning redovisas. I årets budget avsätts också pengar för att ta fram markanvändningsplaner. En sådan redovisning är gjord för Vilhelmina norra sameby. Efter en sådan markanvändningsplanering är det lättare att sedan analysera de totala konsekvenserna av föreslagna exploateringar. Man kan också tänka sig utbildning för renskötare om innehållet i de lagar som styr samhällsplaneringen. Kommunalpolitiker och kommunala tjänstemän skulle också behöva bättre kunskap om praktisk renskötsel och om innehållet i rennäringslagen. Slutligen kan man överväga idén att låta representanter för samer ingå i referensoch arbetsgrupper som bildas i kommunerna i samband med att kommunöversikter och områdesplaner som rör renskötsel tas fram. Jag vill också understryka behovet av att länen upprättar markanvändningsplaner. Genom ett regeringsuppdrag håller länsstyrelsen i Jämtlands län på med en sådan. Eftersom domänverket har en mycket liten andel av skogsarealen har den s.k. skogsodlingsgränsen prolongerats i Jämtlands län. Det är förmodligen en både trubbig och inkonsekvent gränsdragning, och därför är länsstyrelsens arbete viktigt och intressant. Jag förmodar dessutom att det beslut vi i dag fattar om bl.a. att inte bevilja bidrag till åtgärder på marker som är av stor betydelse för rennäringen ligger i linje med tankar man har i Jämtlands län. Fru talman!

Tanken är i stället ett samnyttjande av marken, där ömsesidiga hänsynstaganden får vägleda åtgärder i områden som är känsliga och värdefulla nu och i framtiden. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Vårt förslag skulle vara dåligt för rennäringen, sade Margareta Winberg. Det uppfattar jag som något kategoriskt. Det skulle alltså inte vara tillfredsställande att rennäringen skulle få gå in som likaberättigad part vid överläggningarna om markanvändningen. Är det det som Margareta Winberg menar med dåligt förslag? Några ytterligare kommentarer fick jag inte höra i den frågan.

Fru talman! Jag påstod inte att folkpartiets förslag generellt skulle vara dåligt för rennäringen, utan vad jag sade var att för ett län som Jämtlands län, där så stor del av skogen ägs av privata intressen, skulle de särbestämmelser som bara inriktar sig mot domänverket inte vara till gagn för någonting, kanske allra minst för rennäringen.
Fru talman! Detta är naturligtvis riktigt, eftersom så liten del av marken ägs av domänverket just i det länet. Men då skickar jag den bumerang som jag tidigare har skickat till Jan Fransson också till Margareta Winberg: Är socialdemokraterna beredda att ställa upp för att hos regeringen begära utredning och förslag om skärpning av gällande regler för skogsbrukets hänsyn till naturvården? Det gäller också i det län Margareta Winberg kommer ifrån.
Fru talman! Vi har tillsammans med andra partier i dagens betänkande ställt oss bakom en skärpning av nu gällande lagar och regler. Det tycker vi är riktigt och rimligt. Jag kan inte i dag inse att vi skall gå ett steg längre innan vi har sett vilket utfall denna skärpning har fått. Sedan tycker jag att det är bra att Lars Ernestam inser att jag hade rätt.

Fru talman! Margareta Winberg har gjort en inventering av de intressemotsättningar som finns i detta ärende beträffande de fjällnära skogarna. Jag skall börja med att summera några fakta som rör just dessa motsättningar. De fjällnära skogarna omfattar ett gigantiskt område, från Dalarna i söder till nordligaste Lappland. Området innehåller mer än 2 miljoner hektar skogsmark, varav 1,5 miljoner är produktiv skogsmark. Ur näringsoch försörjningssynpunkt är detta betydelsefulla område intecknat av olika intressegrupper. Man kan säga att av dessa intressegrupper har samerna den första inteckningen. Innan det fanns en fast bebyggelse i området var samerna oinskränkta herrar över detsamma. Det var deras renbetesland, och det var deras område då det gällde jakt och fiske. Ägare av skogsmarken var den svenska kronan, och staten är än i dag den dominerande ägaren. Bortsett från Jämtland är ägoandelen för staten fortfarande ca 90 96. En mindre ägargrupp är självägande bönder inom området och bönder uppe i fjällområdet som tilldelats skogsmark nere i den fjällnära skogsbygden. För dem är skogsmarken ett absolut nödvändigt tillskott till deras i övrigt magra försörjning. Det handlar i det här fallet om de s.k. skogsallmänningarna. Den fjällnära skogen är alltså intressant ur skogsbrukssynpunkt. Ur näringsoch försörjningssynpunkt finns motsättningarna lokalt mellan det storskaliga skogsbruket och samerna, som steg för steg trängts undan genom olika ingrepp i naturen — vägbyggen, vattenkraftsutbyggnad och gruvdrift. Samerna kämpar för sin existens. En annan betydelsefull grupp är de som har sin försörjning baserad på olika former av skogsbruk. I Västerbotten arbetar ca 100 anställda i det fjällnära skogsbruksområdet. Till dem som har sysselsättningsintressen hör också de självägande bönder som är tilldelade skogsskiften i området. Av stor betydelse är naturligtvis också naturvårdsintressena. Många av fjällskogarna är så orörda och naturliga som skog över huvud taget kan vara i vårt land. De är resultatet av tusentals år av naturlig utveckling. Det ursprungliga växtoch djurlivet finns bevarat. Arter som hotas i andra delar av landet har här en fristad. Dessa skogar är från naturvårdssynpunkt nödvändiga för forskningen och som referensområden. Tillsammans med anslutande fjällområden bildar de naturliga ekologiska enheter utan motstycke i Västeuropa. John Andersson talade om att området också kallas för Europas sista vildmark. Det är naturligtvis också mycket intressant från rekreationssynpunkt, för turismen. Fjällskogarna har hittills, av biologiska och ekonomiska skäl, varit undantagna från mer omfattande skogsbruk. Situationen har dock förändrats under senare år. Vi har fått förbättrade föryngringsmetoder och nya trädslag. Det statliga stödet till skogsbruksåtgärder i dessa områden har också ökat kraftigt. Domänverkets s.k. skogsodlingsgräns har dessutom avskaffats, vilket har haft stor betydelse för utvecklingen av skogsbruket i dessa regioner. Det som under senare år har skärpt debatten är att fjällskogarna har börjat att exploateras, framför allt av domänverket. Denna exploatering innebär vägar, kalavverkningar och andra ingrepp i tidigare orörda områden. Unika naturvärden har spolierats. Samerna får sina försörjningsmöjligheter ytterli gare beskurna. På många håll är det osäkert om ny skog kommer upp — åtminstone tar det mycket lång tid. Avverkningarna och planerna på avverkningar har mött ett mycket starkt motstånd. Naturvårdsverket, naturskyddsorganisationer och ett stort antal vetenskapliga instanser har krävt snara åtgärder för att skydda fjällskogarna. Motsättningarna mellan samerna och domänverket har ökat sedan domänverket avverkat i områden som varit av särskilt stort värde för rennäringen. På basis av naturvårdsverkets och skogsstyrelsens fjällurskogsinventering har en uppgörelse träffats mellan naturvårdsverket och domänverket om att skydda ett antal fjällnära skogar från avverkning. Genom regeringsbeslut har tre mycket värdefulla områden — Pärlälvsområdet, Kirjesålandet och Dellikälven — undantagits. Riksdagen har också under hösten 1984 understrukit nödvändigheten av stor återhållsamhet med bedrivande av skogsbruk i det fjällnära skogsområdet. Folkpartiets inställning i denna fråga är klar sedan länge. Där det inte är helt säkert att det går att förnya skogsbeståndet inom det fjällnära området — detta gäller för resten generellt i alla områden — skall skogen inte avverkas. Kortsiktiga ekonomiska intressen från storskogsbrukets sida får inte fälla de fjällnära skogar som inte kan förnyas. När jag talar om restriktivitet vill jag också varna för ett ”död mans grepp” i detta ärende. För människorna som bor i fjällområdet och övre delen av inlandet är inkomster från skogsbruket ett villkor för överlevnad. Som jag sade tidigare har många fjällbönder sina skogsmarker inom området för de fjällnära skogarna. De är en liten ägargrupp, och riksdagen måste på något sätt tala om att de skall kompenseras eller undantas. Ett undantag anser jag vara möjligt, eftersom det i den totala bilden rör sig om små områden och man på dessa områden kan begagna en skogsskötsel som är småskalig, med gallring, viss blädning och mycket begränsade kalytor. De små skogsägare som drabbas av avverkningsförbud måste få kompensation genom att de tilldelas annan skogsmark från domänverkets innehav. Ett alternativ är långtidsarrenden. Det är också statsmaktens skyldighet att kompensera befolkningen i de fjällnära skogsområdena för det bortfall av arbetstillfällen som ingreppet innebär. Det är lätt att säga nej, men det är inte lika lätt att ta ansvar för de människor som drabbas. Den glesbygdsbefolkning det gäller är ett fåtal, och vi politiker är sällan lyhörda för små gruppers åsikter och behov. Hela min livstid har jag haft kontakt med samer och den bofasta befolkningen i fjällområdet, och jag vet att de kan samsas om det gemensamma utrymmet. Mellan dem skall det inte behöva bli djupgående motsättningar i denna fråga. Sist vill jag trycka på behovet av forskning och utveckling. Det gäller såväl möjligheterna till skogsförnyelse i de svåra klimatområdena och teknikutnyttjandet vid avverkningarna som ekologin i stort. I alla dessa sammanhang måste hänsyn tas till rennäringens intressen. Jag var för en del år sedan ordförande i en statlig utredning som behandlade de fjällnära skogarna. I utredningen ingick representanter för skogshögskolan i Umeå och Garpenberg, naturvårdsintressen och rennäringen. Utredningen har presenterats för jordbruksdepartementet. Skilda jordbruksministrar har uppvaktats av representanter för lantbruksuniversitetet som försökt få igenom utredningens krav, men inget har hänt. Samerna har också uppvaktat om sin renforskningsstation, en fråga som också behandlades i utredningen. Ännu är dock inget beslut fattat. Orsaken till denna låga aktivitet är väl att frågan om de fjällnära skogarna först de senaste åren blivit brännande het. Det är i högsta grad förlorade år som detta dröjsmål inneburit. Jag har bara att ge följande råd till jordbruksministern: Lätta nu på bromsen, och vidtag åtgärder!

Herr talman! Det ämne som nu debatteras, hur de fjällnära skogarna skall nyttjas i framtiden, har under senare år varit föremål för en omfattande debatt. Många är de människor som funnit intresse av och känt sig kallade att delta i debatten med synpunkter och åsikter om den framtida användningen av de fjällnära skogsområdena. Många gånger har begreppsförvirringen varit mycket stor. Det är bara att konstatera att fjällskog som man ofta sett i massmedia och som förekommit i en del uttalanden — den finns ej. På fjället växer ingen skog. Benämningen fjällnära skogar är då riktigare. Den s.k. skogsodlingsgränsen, som flera talare berört i dag och som domänverket en gång drog upp var mera avsedd som en ekonomisk gräns än som en gräns där föryngringsmöjligheterna tar slut. Mycket har också förändrats sedan den gränsen kom till i början av 1950-talet, både på det ekonomiska området och när det gäller plantmaterial och föryngringsmetoder. Prissättningen på råvaran är en annan sak som spelat en viss roll, liksom möjligheterna att få fram virket. Det är faktorer som spelar in och som gjort att situationen är något annorlunda i dag. Vilken betydelse har då de fjällnära skogarna ur virkesförsörjningssynpunkt? Helt klart är att vår skogsindustri knappast står och faller med de fjällnära skogarna. Men ett är säkert, att långt gående restriktioner i avverkningarna mer än vad som sägs i utskottsbetänkandet skulle leda till betydande problem för förädlingsindustrin. Det gäller naturligtvis särskilt för den förädlingsindustri som är lokaliserad till dessa områden. Privatpersoner, som äger skog och har hela eller delar av sin försörjning från skogsbruket, skulle då också komma i kläm. I mitt hemlän, Norrbottens län, där också en betydande del av de fjällnära skogarna är belägna, räknar vi f.n. med att ca 11 000 människor är arbetslösa. Samtidigt är det brist på sågtimmer. Det behövs i storleksordningen 300 000-400 000 m? sågtimmer för att kunna tillgodose den befintliga förädlingsindustrin inom länet. Mot bakgrund av dessa siffror förstår var och en att varje kubikmeter råvara och varje arbetstillfälle är ytterst värdefulla. Det hade varit intressant och värdefullt om de som i den långdragna debatten om de fjällnära skogarna velat stoppa avverkningarna samtidigt hade skickat med något arbetstillfälle till dem som drabbas. Ett exempel: I Jokkmokks kommun finns en sågverksindustri, Sarek Wood, som skulle få stora problem. Förmodligen skulle hela dess verksamhet hotas, om avverkningarna i de fjällnära skogarna stoppas. Det finns fler exempel: Situationen i Arvidsjaurs kommun är likartad. Man kan fortsätta till Västerbotten och längs hela den 100 mil långa fjällkedjan och räkna upp exempel. Det är alltid de sysselsättningssvagaste kommunerna som drabbas. Inom de områden som omfattas av de fjällnära skogarna bedrivs en betydande renskötsel, vilket också har omvittnats tidigare här i dag. Vilket skogsbruk som bedrivs och formerna för det är av mycket stor betydelse för rennäringen, främst därför att de s.k. hänglavsskogarna är belägna inom dessa områden. Där finns ett betydelsefullt bete, särskilt under svåra förhållanden vintertid. Det är angeläget — som det står i betänkandet — att föryngringsytorna ej får bli så stora som vi sett exempel på tidigare. Vidare är det angeläget att man från skogsbrukets sida försöker hitta former för en skonsammare markberedningsbehandling vid föryngringar. Självfallet skall vi slå vakt om rennäringen både från kultursynpunkt och från sysselsättningssynpunkt. Det är angeläget att man får ett riktigt samrådsförfarande mellan skogsbruk och rennäring, så att konflikter så långt som möjligt kan undvikas. Här vill jag understryka att det är angeläget att båda parter ställer upp för samråd för att det skall vara meningsfullt och för att man skall kunna undvika konflikter. Här kommer markanvändningsplanerna att bli av största betydelse. Därför är det viktigt att resurser ställs till förfogande också för detta ändamål. Det är nödvändigt såväl för skogsbruket och rennäringen som för naturvården. I Jämtland är man på god väg att få fram markanvändningsplaner. I Jokkmokk i Norrbotten kommer en del planer att läggas fram under våren. Herr talman! Det jag nu framfört får ej ses eller tolkas så, att avverkning i de fjällnära skogarna skall utföras till varje pris. Det är vår skyldighet att vara rädda om och skydda våra naturresurser. Ett uthålligt skogsbruk får aldrig sättas åt sidan. Vad som skall vara ledstjärnan — precis som det står i skogsvårdslagen — är att avverkning ej får ske utan att föryngringen av skogen klaras. Detta måste ske med hänsyn tagen också till de övriga intressena. Vidare skall rennäring och naturvård ha sin givna plats. I och med upprättandet av markanvändningsplaner kommer ett stort steg att tas mot samförstånd mellan de olika berörda intressena. Till sist vill jag uttala en förhoppning, att vi med dagens betänkande och beslut angående de fjällnära skogarna kan ge de berörda parterna arbetsro. Nog måste man förstå att arbetare och arbetsledare, som i massmediedebat ten formligen blivit utpekade som skövlare av dessa områden och kritiserats för att de arbetar utan hänsyn till naturen, blir både ledsna och upprörda. Misstag har gjorts, men jag är helt övertygad om att de som arbetar här också är rädda om och värnar om naturintressena. Man löser inga problem genom yviga tyckanden och påhopp i massmedia. Debatten kommer säkert inte att vara slut i och med dagens betänkande och beslut, men jag tror att den kommer att vila på en helt annan kunskapsnivå. Låt oss nu vara eniga om att den klokskap som finns inom skogsvård, rennäring och naturvård får göra sig gällande, så att man gemensamt i lugn och ro får försöka lösa problemen. Då kommer den bästa slutprodukten att nås. Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande 1984/85:20.

Herr talman! Debatten om fjällnära skogar är, tycker jag, ett exempel på hur ordet kan få makt över tanken. Begreppet fjällnära skog torde hos de allra flesta ge intryck av att det verkligen handlar om skog i fjällets närhet. I själva verket är det fråga om skogsmark som i många fall ligger på åtskilliga mils avstånd från den egentliga fjällmarken. Det som nu har kommit att kallas fjällnära skog utgör, som har sagts i debatten flera gånger, enormt stora arealer, drygt 2 miljoner hektar mark varav 1,5 miljoner hektar produktiv skogsmark. Det är bara en tiondel av denna produktiva skogsmark som anses intressant för skogsbruket. Men även denna lilla bråkdel har drabbats av restriktioner. Nu har hela den här frågan utsatts för en som jag tycker mycket vilseledande opinionsbildning. Bilder av avskräckande kalhyggen har dominerat, men inga lyckade skogsplanteringar. Sådana finns faktiskt. Den som har försökt tala för ett skogsbruk i de berörda områdena har stämplats som marodör och skövlare. Mot den bakgrunden välkomnar jag jordbruksutskottets betänkande. Det ger enligt min mening en nyanserad och bra beskrivning av dessa frågor. Där konstateras bl.a. att skogsbruk sedan länge har bedrivits inom dessa s.k. fjällnära områden. Såväl skogsbolag som allmänningar och privata har svarat för det skogsbruket. Att debatten nu, 1984-1985, fått sådan intensitet är för många av oss som länge vistats i dessa trakter något av en gåta. Betänkandet redovisar skogsvårdslagens innebörd. Lagen anger att målet för skogspolitiken är en varaktig, hög och värdefull virkesavkastning under hänsynstagande till naturvårdens och andra allmänna intressen. Där anges också särskilda regler för svårföryngrade skogar. Enligt min mening ger skogsvårdslagen ett fullgott underlag för behandling av dessa frågor. Jag noterar att jordbruksutskottet inte heller föreslår någon ändring av denna lagstiftning. Ett märkligt inslag i debatten om de s.k. fjällnära skogarna är att angreppen så ensidigt har riktats mot domänverket. Men reglerna för skogsbruk måste naturligtvis vara lika för alla markägare. I de yttersta av dessa dagar har starka reaktioner kommit till uttryck från företrädare för allmänningsskogarna. I gårdagens Västerbottens Folkblad kunde man läsa om protester från Tärna-Stensele skogsallmänning. Vi förlorar 10 milj.kr. på de utfärdade restriktionerna, heter det där. Nu noterar jag att Rune Ångström kräver att de enskilda som drabbas av restriktioner skall få kompensation. Skall det tolkas så, att folkpartiet är berett att rycka in med en kompensation på i detta fall 10 milj.kr. till allmänningsskogarnas förvaltning i området? Låt mig säga att jag beklagar att dessa protester och reaktioner från det privata skogsbruket inte har kommit tidigare. Man borde naturligtvis ha insett att de restriktioner som riktats mot domänverket också skulle komma att drabba dem. I reservation 3 kan jag läsa att de borgerliga vill överföra skogen till privat ägo. Man kan se det så att angreppen mot domänverket är ägnade att bana väg för ett överförande av domänverkets skogar till privat ägo. Det handlar kanske inte så mycket om skogsvården som om ägandefördelningen. Jag tycker att det är förvånande att vpk inte klarare har tagit avstånd från sådana yttringar i den här diskussionen. Utskottet skriver att inverkan på sysselsättningen av en mera återhållsam inriktning av skogsbruket i de fjällnära skogsområdena inte är entydig. Tyvärr tvingas jag konstarera att ett stopp för avverkning i detta vidsträckta skogsområde skulle medföra en kraftig minskning av arbetstillfällen i skogsarbete och sågverksarbete. Martin Segerstedt har här tidigare redovisat att det bara i Västerbottens inland kan röra sig om ett hundratal arbetstillfällen. Följdverkningarna i form av uteblivna transporter och skogsindustri beräknas motsvara 300 årsarbetare. Ett bortfall av denna sysselsättning för dessa kommuner, som ständigt har en arbetslöshet som är tre-fyra gånger högre än riksgenomsnittet, är naturligtvis utomordentligt kännbart. Det är obegripligt att länskollegan Karin Israelsson i sin motion är så ivrig att lägga ned så viktiga delar av näringslivet i sin kommun. Man får verkligen vara tacksam för att jordbruksutskottet avstyrkt Karin Israelssons och Martin Olssons motion om totalstopp för dessa avverkningar. Jag noterar också att ingen av de borgerliga talarna i denna debatt har sagt ett enda ord om skogsarbetarnas situation och sysselsättningen för den bofasta befolkningen. Länsstyrelsen i Västerbottens län konstaterar i Länsrapport 84 att det tidigare år har årligen avverkats 100 000-150 000 skogskubikmeter ovan skogsodlingsgränsen i Västerbotten, främst i allmänningsskogarna och de privata skogarna. Enligt länsstyrelsens bedömning bör det vara möjligt att så avväga näringsoch skyddsintressena att ett normalt skogsbruk kan bedrivas även i de fjällnära områdena. På den punkten har jag fått information om att länsstyrelsen var enig. Således ställde sig även de borgerliga partiernas företrädare bakom den bedömningen. Utskottet försöker trösta dem som oroas för arbetslöshet med att hänvisa till behov av skogsvårdande åtgärder såväl ovanför som nedanför domänverkets tidigare skogsodlingsgräns. Om det är att säga att åtgärder nedanför skogsodlingsgränsen aldrig kan betraktas som kompensation för bortfall av avverkning ovanför denna gräns. Sådana åtgärder måste under alla förhållanden komma till stånd. Vidare står det väl klart att skogsvårdande åtgärder ovanför skogsodlingsgränsen rimligen förutsätter att markägaren framdeles kan räkna med att få göra avverkningar där. Centern försöker i sitt särskilda yttrande bortförklara riskerna för inlandssågarna vid ett avverkningsstopp. Men faktum är att flera inlandssågar för sin existens är beroende av virket från den skogsmark som betraktas som fjällnära. Detta gör situationen än allvarligare. Utskottet betonar behovet av ett obligatoriskt samrådsförfarande mellan skogsbruket och rennäringen. Det finns ingen anledning att resa invändningar mot detta. Men jag är liksom tidigare talare angelägen att konstatera att detta inte innebär att rennäringen har vetorätt mot skogsbruket. Fortfarande gäller skogsvårdslagen också i detta hänseende. Däremot innebär folkpartiets reservation att en sådan vetorätt i varje fall t. v. skall införas. Ett bifall till detta krav skulle innebära ytterligare en allvarlig restriktion. För mig är det helt avgörande att skogsavverkningar inte skall få ske där man inte kan få ny skog att växa upp. Å andra sidan bör det vara möjligt att med de metoder och i den omfattning som skogsvårdslagens tillämpning medger få avverka i sådana områden där skogsföryngring kan ske. I jordbruksutskottets betänkande står följande: ”Forskarna anser dock att det bör vara möjligt att få ny skog på huvuddelen av de för skogsbruk indelade områdena ovan tidigare skogsodlingsgräns som forskargruppen besökt.” Man anför vissa rekommendationer om hyggesstorlek m.m. Utskottet anser att forskarnas uttalanden bör bli vägledande för skogsbruket i här ifrågavarande områden. Jag vill med hänvisning till det sagda med bestämdhet hävda att ytterligare restriktioner utöver dem som redan beslutats och som utskottet rekommenderar inte kan accepteras i dessa områden. Låt mig få avsluta detta inlägg med att återge ett avsnitt ur en artikel i tidskriften SIA, som innehåller några bittra kommentarer från en i debatten hårt prövad skogsarbetare i Jokkmokk. ”Han är född i trakten, har bott här nästan hela sitt liv, har sett skogen växa upp. Men vad hjälper det, säger han. Här har farfar avverkat och pappa planterat. De som debatterar som värst har aldrig satt sin fot här uppe. Ändå vet de mycket mer än jag. Visst är jag bitter, säger han. Det verkar som om ingen begriper att vi är rädda om skogen. Den är ju både vårt levebröd och vår fritidsmiljö. Sen är det ju ingen som fattar att det är ett restaureringsarbete vi håller på med. Vi hugger ner gammal skräpskog och ersätter den med ny, frisk skog. Här kommer det att bli en fin tallskog vad det lider. Ni tänker inte på kommande generationer, säger de piggaste debattörerna. Men det är ju det vi gör. Där vi går och hugger idag växer det inte mycket som är något värt, men om hundra år är där minst tio gånger så mycket skog som idag. Vi tänker verkligen på våra barns framtid.” Så långt synpunkter och suckar från en skogsarbetare i de s.k. fjällnära skogarna. Vi har anledning att med tacksamhet och respekt lyssna till vad en av dessa naturvårdare har att säga i denna viktiga överlevnadsfråga.

Herr talman! Georg Andersson sade att mitt anförande och många andra anföranden från den borgerliga sidan var riktade mot domänverket. Det är ju ganska naturligt. Som jag sade dominerar domänverket i detta område. Det har 90 96 av all skogsmark i hela detta område, bortsett från Jämtlands län. Domänverket tillämpar den storskaliga avverkningsmetoden. Det sägs att det inte är lönsamt att avverka på annat sätt. Det är inte innehavet som sådant utan sättet att hantera skogsmarker i detta område som gör att kritiken i första hand riktas mot domänverket. Enskilda har inte hört av sig, säger Georg Andersson vidare. Då är jag förvånad, för enskilda har verkligen hört av sig, personligen. Jag vet att de har talat med Georg Andersson. Enskilda har hört av sig i pressen och i opinionsmöten och begärt att få bedriva skogsbruk på ett vettigt sätt i detta område för att det inte skall ligga en förlamande hand över det hela. Georg Andersson säger också att ingen har talat om de 100 skogsarbetare som blir utan arbete. Det var just vad jag gjorde. Jag vill påpeka för Georg Andersson att redan begränsningen av Kirjesålandet innebär ett betydande bortfall av sysselsättningstillfällen. Jag anser att det är samhällets sak att kompensera de skogsarbetare som blir utan arbete genom överenskommelsen. De skall beredas andra arbeten. Det är vad jag yrkade på i mitt anförande. Slutligen: Det sista Georg Andersson läste upp var mycket bra. Det var ett bra argument för ett småskaligt skogsbruk utan stora avverkningsytor.

Herr talman! Georg Andersson var förvånad över att vpk inte hade tagit avstånd från angreppen mot domänverket. Då blev jag i min tur litet förvånad, för vi är ju inte med på reservationen från de borgerliga. Annars skulle det ha blivit majoritet i utskottet för uppfattningen att man antingen skall stycka domänverkets marker eller arrendera ut markerna till privata ägare. Sedan är det en annan sak att vi i många sammanhang är kritiska dels mot hur domänverket har skött sin skogspolitik, dels mot de riktlinjer som denna församling har angett och efter vilka domänverket har tvingats att arbeta. Vi har varit mycket kritiska till de avkastningskrav som domänverket har haft i de trakter som Georg Andersson och jag kommer ifrån. Vi vet att det var de sämsta skogarna domänverket fick vid avyttringen. De ger de högsta skogsvårdskostnaderna när man skall anlägga ny skog. Jag skulle vilja påstå att avkastningskravet är en bidragande orsak — kanske den främsta orsaken — till att vi fick överavverkning på de statliga skogarna, framför allt i de områden där vi båda bor. Detta har i sin tur medfört att man nu ser sig föranledd att avverka i de skogsområden där man så sent som 1978 sade: Vi kommer icke inom överskådlig tid att avverka skog ovanför skogsodlings gränsen. Man kan väl ha skilda uppfattningar om vad ”överskådlig tid” är, men att det bara skulle handla om några år trodde jag inte. Jag tror inte man skall överbetona de nya metoderna, bättre plantmaterial och allt vad det heter. Läser man forskarrapporten ser man vilka svårigheter som finns. Jag tycker att Georg Andersson skall notera att vi inte förordar något idiotstopp eller vill lägga en förlamande hand över skogsnäringen. Vad vi vill är att undersöka en hel rad saker mycket grundligare. Vi tycker det är ansvarslöst att ta ett så viktigt beslut som det här är utan att riktigt ha tagit vara på möjligheterna och sett efter vad man kan göra med det här området. Man måste se problemet ur alla aspekter.

Herr talman! Låt mig först konstatera att Rune Ångströms siffror beträffande domänverkets markinnehav av produktiv skogsmark inte stämmer. Jag hänvisar till de riktiga siffror som anförts av utskottets företrädare i debatten och tar inte upp tiden med att upprepa dem. Sedan säger Rune Ångström att det inte är innehavet utan sättet att avverka som ger anledning till kritik. Då undrar jag varför man inte har koncentrerat sig mera på frågan om brukningsmetoderna. Debatten har ju i hög grad — nästan ensidigt — varit inriktad på att sätta stopp för domänverkets avverkningar, medan det har hörts mycket litet om de enskilda skogsägarnas avverkningar. Jag återgav en del exempel på hur det är i Västerbottens län i detta avseende. Det är klart att enskilda markägare är intresserade av att få fortsätta detta skogsbruk — det är jag väl medveten om. Därför hade det varit bra om man i debatten fått en bättre beskrivning av vad som egentligen pågår. Jag är ganska övertygad om att den allmänna opinionen här i landet lever i okunnighet om att det pågår så pass betydande avverkningar i de privata skogarna ovanför den s.k. skogsodlingsgränsen. Det går alltså att avverka. Låt oss därför diskutera metoderna och inte ägoförhållandena. De skogsarbetarsuckar som jag refererade kom från en skogsarbetare av i dag, med dagens metoder i jobbet. Det säger väl allt om den frågan. Slutligen vill jag säga till John Andersson att det faktiskt har uppfattats så — inte minst i Västerbotten — att vpk har riktat sin kritik ensidigt mot domänverket. Det har väckt mycket undran hos många av John Anderssons tidigare kolleger i skogsarbetet. Varför dessa ideliga påhopp på domänverket? Jag är tacksam om John Andersson vill moderera denna kritik på det sätt som han nyss gjorde. Kvar står att det moratorium som John Andersson talar för skulle innebära ett allvarligt totalstopp i det här området för avverkningar under den närmaste tiden. Hur lång tiden skulle bli framgår inte.
Herr talman! Jag har bl.a. kontrollerat siffrorna beträffande domänverkets innehav. Det står också i utskottsbetänkandet att fördelat i procent av arealen hänglavbärande barrskog utgör statens ägoinnehav i Jämtlands län 26 90. ”I Västerbottens län äger staten 92 96 och i Norrbottens län 93 96, såvitt avser fjällbyar, och 89 96 inom skogsbyarna.” Det var på grundval av de siffrorna som jag sade att bortsett från Jämtland utgjorde skogsinnehavet ca 90 90. Sedan tycker jag att Georg Andersson i replikskiftet modifierade vad han sagt i sitt tidigare anförande. Han sade: Låt oss tala om metoderna! Det är en riktig utgångspunkt för en debatt. Domänverket har sagt — och säger fortfarande — att det inte är lönsamt för domänverket att ha en typ av småskalig avverkning. Då domänverket säger detta, förordar man ensidigt den storrationella driften. Den driften är dödligt farlig för fjällskogarna. Det tycker jag att vi kan konstatera om vi ser på de stora kalhyggen som finns, där man får gå och leta med lupp efter de förnyelseplantor som borde ha kommit. Trots att avverkningen är gjord för många år sedan finns inga nya plantor. Detta är varningstecken, och jag tycker att så länge dessa varningstecken finns kan vi inte ge frihet till den typ av avverkning som domänverket bedriver. Jag vill också instämma i vad Georg Andersson sade — att vi är eniga om att där det inte kan bli förnyelse av skogsbeståndet, där skall inte heller någon avverkning ske. Om detta råder alltså klar enighet mellan Georg Andersson och mig.